Herr talman! Det är riktigt att regeringen 1978 beviljade exportlicens för fyra stycken 40 mm marinluftvärnskanoner till Indonesien. Det skedde med tillämpning av de riktlinjer som riksdagen har antagit för krigsmaterielexport. De riktlinjerna — för att upprepa det än en gång — innebär ju att det är förbjudet att exportera krigsmateriel till land som befinner sig i väpnad konflikt med annan nation. Då är den första frågan: Befann sig Indonesien i väpnad konflikt med annat land? Det var man inte, därför att Östra Timor är icke erkänt som egen nation. Sverige anser att Östra Timor borde få självständighet. Därav röstningen i FN tidigare — sedan har Sverige ändrat sitt votum beroende på att man har ett de facto-förhållande. Östra Timor betraktas nu allmänt vara inlemmat i den indonesiska staten. Det har man för länge sedan accepterat borta i Asien — Indonesiens grannar anser detta vara förhållandet. I längden kan vi inte förneka ett faktum. Alltså: Östra Timor är icke och har inte varit någon egen nation. Då kommer vi in på nästa fråga: Förekommer det väpnade inre oroligheter i Indonesien? Att det har förekommit väpnade inre oroligheter i Östra Timor är riktigt, men uppenbarligen har Indonesien för länge sedan lyckats pacificera dem. Det är också ett faktum. Bestämmelserna säger vidare att det är möjligt att ge licens för export av defensiva vapen. Luftvärnskanoner är defensiva vapen. Sådan har tolkningen varit. Låt mig bevisa det genom att ta upp ett par exempel — man måste väl trots allt vara konsekvent i sin bedömning, oavsett vilken kulör regeringen än må ha. Vi hade fallet Pakistan i början av 1970-talet. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillät export av flygplan till Pakistan, trots att Pakistan befann sig i väpnad konflikt med Indien. Det var ett vida värre förhållande, men man ansåg ju då att dessa flygplan kunde betraktas vara defensiva. USA avbröt sin export av krigsmateriel till Pakistan, medan en socialdemokratisk regering i Sverige inte avbröt Sveriges export. Det borde åtminstone den socialdemokratiske talesmannen ha i minnet, om han vill försöka vara konsekvent. Vi kan ta Iran som exempel. Det har oavbrutet försiggått inre oroligheter i Iran. Kurderna har länge kämpat för sin självständighet. Trots detta beviljade den socialdemokratiska regeringen på sin tid exporttillstånd till Iran. Det gör inte den icke-socialistiska regeringen. Den anser att man inte skall skicka vapen till en stat av Irans typ och beskaffenhet. Och någon större skillnad på Iran i dag under Khomeini och Iran under shahens tid tycker jag inte att det finns. Herr talman! I denna sena timme hoppas jag att kammaren ursäktar mig att jag inte tar upp det i och för sig mycket intressanta ämnet vapenexport; det blir tillfälle till det framöver. Jag vill bara för min personliga del betyga att jag gärna såge att de bestämmelser vi har på det här området bleve mera preciserade, och jag hoppas att det är möjligt att vi kan fatta ett sådant beslut under nästa års riksdag.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

Herr talman! Jag förstår att Sven-Erik Nordin vill krypa ifrån den här frågan med tanke på att han inte har någon argumentation från utskottsmajoriteten att stödja sig på. Där avspisar man den här frågan på ett par rader, så jag förstår att det är svårt för Sven-Erik Nordin. Men det här är en oerhört viktig fråga, och det visar inte minst det försvarstal som Sven-Erik Nordin försökte framföra men som inte var något försvar. Jag må säga att Sven-Erik Nordin uppträder som en mycket dålig brännvinsadvokat för den borgerliga regeringen — men uppgiften är kanske inte så lätt. Östtimor är inte en egen nation utan en del av Indonesien, säger Sven-Erik Nordin. Vi är inte alls överens på den punkten, men låt oss hålla oss till detta. Det kan ändå inte vara någon ursäkt för vapenexporten. I bestämmelserna står nämligen också att till ett land som har inre oroligheter får man heller inte exportera vapen. Och nog förekommer det i så fall inre oroligheter i Indonesien, Sven-Erik Nordin, eftersom där pågår full väpnad konflikt. Befrielserörelsen och befolkningen på Östtimor har inte alls krossats, trots att Indonesien under så många år har försökt. Tvärtom pågår i dag en intensifierad kamp mot de indonesiska inkräktarna. Det är vad som sker i dag. Jag tycker att Sven-Erik Nordin skulle försöka hålla sig litet grand till fakta och inte använda fascistgeneralernas i Indonesien argument — för det argument de försöker sprida ut i världen är just att nu är det lugnt på Östtimor. Låt oss lyssna på Östtimors utrikesminister, som för inte så länge sedan var här och berättade hur det i verkligheten ligger till på Östtimor. Det andra argumentet, herr talman, är att det här handlar om defensiva vapen. Varifrån har Sven-Erik Nordin fått det? Låt oss hålla oss till experterna — det bör vi ändå i rimlighetens namn göra. Svenska arméns instruktioner för de här luftvärnskanonerna talar om någonting helt annat, nämligen att de är mycket offensiva vapen som kan användas hur som helst. Vi kan också gå till försvarets materielverk; där säger en herre som heter Göran Ditzinger: Visst går det att använda luftvärnspjäser som antigerillavapen. Det här stämmer inte med Sven-Erik Nordins resonemang. Vem skall vi tro på? sag föredrar att tro på svenska arméns instruktioner för de här vapnen och på försvarets materielverk. Kanonerna är offensiva vapen som används mot ett folk som slåss för sin frihet, som slåss för demokratiska rättigheter, som slåss för att självt få bestämma över sitt land och sin utveckling.

Herr talman! Min meddebattör tycks glömma hur den här frågan har behandlats i FN. Där har Sverige verkligen agerat, först i säkerhetsrådet och sedan genom att delta i omröstningen om resolutionen. Likväl — det är särskilt att märka — tar man upp förhandlingar om nya vapenleveranser. Förhandlingarna började 1977, och leveranserna skulle ske 1978 till ett land, som här har påpekats, med pågående oroligheter. Den jämförelse med Pakistan som görs är litet märklig. I fråga om Indonesien gäller det ju upptagande av nya leveranser. Man skall ha klart för sig att vad som där pågår, på sina håll har rubricerats som folkmord. Jag kan under inga förhållanden instämma i den bedömning som utskottets företrädare här gör.
Herr talman! Jag har sannerligen inte smitit ifrån någon debatt. Om jag hade velat göra det, så hade jag inte åtagit mig att diskutera den här frågan å utskottsmajoritetens vägnar. Jag kunde i så fall lika gärna ha skickat fram någon annan. Men jag har inte varit rädd för att ta den här debatten. Jag anser nämligen att vi är tvungna att följa de riktlinjer som riksdagen har antagit ända tills vi antar nya. Jag efterlyser konsekvens från reservanterna i deras ställningstaganden. Sedan några ord till Bertil Måbrink. Luftvärnskanoner betraktas hos oss i Sverige såsom defensiva vapen. Jag vet mycket väl att det finns militärer som säger att det bara är att sänka kanonröret, och så kan man skjuta åt annat håll. Och det är riktigt. Men så länge luftvärnskanoner definieras som defensiva vapen, så får vi finna oss i det. Bertil Måbrink är fräck nog att säga att jag lyssnar till indonesiska generaler. Jag har aldrig träffat en indonesisk general och inte heller lyssnat till någon. Vad jag och den svenska regeringen har lyssnat till är svenska ambassadörer. Det är dessa som sänder hem rapporter om hur det står till ute i världen. De talar om för oss om ett land har kontroll över sitt territorium eller inte, om det förekommer väpnade inre oroligheter eller inte, om landet i fråga är på väg ini en konflikt med annat land osv. Det är dessa rapporter som ligger till grund för regeringens beslut i vapenexportärenden. Det är dessa ambassadörer som jag tycker att man också skall lyssna till. Det är möjligt att Bertil Måbrink med de skäl han kan ha för det brukar lyssna till generaler och därför tror att andra gör detsamma. Men jag gör det inte.

Herr talman! Nu säger Sven-Erik Nordin att regeringen får sina informationer från de svenska ambassadörerna. Jag antar att det i detta fall är från ambassadören i Djakarta. Frågan är dock hur gamla de informationer som Sven-Erik Nordin åberopar är. Är de från i år, eller är de från 1978 eller 1979? Under de åren hade motståndsrörelsen Fretilin vissa svårigheter. Men dessa svårigheter är övervunna, och nu har man intensifierat kampen. Är det inte bättre att vi lyssnar till representanterna för Fretilin och för republiken Nr 146 Östra Timor? Skall vi inte tro på dem? De har ju informerat bl.a. den svenske utrikesministern. Det är riktigt att Fretilin inte har kontroll över hela territoriet. Man behärskar inte huvudstaden Dili, men praktiskt taget hela landsbygden behärskas av Fretilin. Men det kan väl, Sven-Erik Nordin, ändå inte vara ett argument för att försvara den svenska vapenexporten till generalerna i Indonesien. Jag kan inte tro att Sven-Erik Nordin använder det som ett argument, trots att det faktiskt verkar så. Jag hoppas dock att det inte är på det sättet. Jag vill fråga Sven-Erik Nordin: Är det riktigt att de svenska bestämmelserna när det gäller vapenexport också säger att export av vapen inte får ske till land som har inre väpnad konflikt? Om vi kan vara överens om att bestämmelserna är sådana, hur kan då Sven-Erik Nordin stå här och försvara den svenska vapenexporten? Det är för mig obegripligt. Den svenska vapenexporten till Indonesien strider mot de bestämmelser som finns för export av vapen. Därför måste regeringen prickas. Den har nämligen brutit mot bestämmelserna. Det är märkligt att inte någon borgerlig ledamot kan följa Olle Wästbergs i Stockholm exempel i Telub-affären och erkänna de klara bevis som finns när det gäller vapenexporten till Indonesien. Det är ett enormt hyckleri som ni gör er skyldiga till.
De talare som har varit anmälda under avsnittet Handläggningen av ärenden rörande vapenexport till Indonesien har nu haft ordet. Därefter har ordet begärts av Hans Gustafsson.

Herr talman! Det är helt nya konstitutionella principer som Hans Gustafsson här introducerar. Riksdagen har vid många tidigare tillfällen framfört kritik mot olika statsråd. Under lotteririksdagen framfördes i åtskilliga fall kritik mot statsråd. Statsrådet Östen Undén prickades i Wennerströmaffären. I årets dechargebetänkande anförs kritik även mot regeringen i dess helhet på en lång rad punkter. Under föregående år har anmärkningarna mot regeringarna för brister i olika avseenden varit ymniga. Det är följaktligen inte så, herr talman, att man någonsin tidigare har tillämpat den princip som Hans Gustafsson nu för fram. Till detta kommer, herr talman, att detta konstitutionella slutord, detta slutackord, fogas till en debatt där det alldeles klart påvisats att socialdemokraterna under det senaste året totalt bytt ståndpunkt i själva sakfrågan. Hans Gustafsson har inte varit här under dagen — jag hälsar honom välkommen — och jag tycker därför att vi är skyldiga honom en kort resumé av Nr 146 den debatt som förevarit. Onsdagen den Vi har i dag kunnat konstatera att socialdemokraterna, som 1980 420 maj 1981 försvarade Karin Söders klartecken till Telub-affären och som anklagade de borgerliga regeringarna för att icke tillräckligt starkt offentligt backa upp denna affär, i år har intagit den rakt motsatta ståndpunkten. Jag skall inte åter besvära kammaren och särskilt inte Olle Svensson med att läsa upp vad Olle Svensson i fjol sade inför kammaren. Men huvudtanken i hans anförande var: Vi socialdemokrater kritiserar icke Karin Söder för att hon har gett klartecken till Telub-affären. Vi kritiserar däremot de borgerliga regeringarna för att de inte tagit ansvar för detta klartecken och offentligt 8 konstitutionsutstöttat upp affären. skottets gransk I år är det en helt annan socialdemokratisk politik vi har fått höra. ning Socialdemokraterna gjorde i fjol samma bedömning som de nu vill pricka Karin Söder för. De gjorde den bedömningen på ett bättre informationsunderlag än Karin Söder förfogade över. Jag tycker att detta behöver sägas för att ge ett riktigt perspektiv åt de nya konstitutionella idéer som Hans Gustafsson här introducerar.

Herr talman! Jag beklagar djupt att jag inte genom radion har lyckats övertyga Hans Gustafsson om att socialdemokraterna har bytt ståndpunkt. Då är jag nödsakad att göra det här i kammaren. Får jag åter citera vad den socialdemokratiske talesmannen sade i denna talarstol för ett år sedan: ”Utrikesdepartementets ställningstagande, som var godkänt av utrikesminister Karin Söder, blev avgörande för att man kunde fullfölja förhandlingarna om utbildning av libyska tekniker. 165 Jag har sagt att vi socialdemokrater inte har kritiserat denna klarorder från regeringen — det har vi inte haft någon anledning att göra. Vad vi har kritiserat är att regeringen inte tagit konsekvenserna av sin klarorder och öppet i debatten erkänt sitt ställningstagande.

Men Hans Gustafsson: Vilken socialdemokrat kan då få ingå i en svensk regering?

Herr talman! Låt oss inte tala om den snö som föll i fjol, sade socialdemokraternas talesman tidigare här i debatten. Hans Gustafsson gör samma ställningstagande, och jag förstår verkligen att man inte gärna vill tala om den ståndpunkt man intog i fjol, nu när man vill pricka Karin Söder. Men låt ändå detta vara klart. Den konstitutionella debatten får väl fortsätta. Det är alldeles uppenbart att riksdagen under gångna år upprepade gånger har uttalat kritik mot olika statsråd, socialdemokratiska lika väl som borgerliga. Hittills har en sådan kritik aldrig bedömts få de konsekvenser Nr 146 som Hans Gustafsson nu anser det vara självklart att den skall få. Onsdagen den Detta är med andra ord en ny princip. Hans Gustafsson sade att den inte 20 maj 1981 behöver vara sämre för det. Nej, kanske inte — låt oss diskutera den. Men låt oss göra fullkomligt klart att detta är en ny princip som socialdemokraterna föreslår.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

Herr talman! Jag är i ett litet dilemma. Man har rätt till genmäle när man blir apostroferad, men jag har begärt genmäle för att säga att jag icke känner mig apostroferad av Hilding Johansson.

Herr talman! Jag blev mycket förvånad över Hans Gustafssons inlägg, och jag vill klart säga ifrån att Hans Gustafssons slutsatser inte står i överensstämmelse med vad som kan bli resultatet av konstitutionsutskottets granskning vare sig man går till de konkreta reglerna i författningen eller till 167 de uttalanden som finns i förarbetena. Att Hans Gustafsson inte känner till detta kan jag möjligen förstå, men att Hilding Johansson så oförbehållsamt ansluter sig till Hans Gustafssons innovationer förvånar mig verkligen. Riksdagen varken avsätter eller inkompetensförklarar några enskilda statsråd på detta sätt. Hans Gustafssons förslag är ett politiskt ställningstagande. Vad han har att göra, om han på politiska grunder vill avsätta ledamöter i sittande eller kommande regeringar, är att gå den väg som författningen anvisar, nämligen genom misstroendeförklaring. Att dessutom Hans Gustafssons förslag, liksom den socialdemokratiska reservationen i sig, inte äger saklig grund har vi i debatten i dag fått helt klargjort. Det förvånar mig verkligen att Hans Gustafsson lånar sig till en så här ovärdig hantering. Hans Gustafssons innovationer kan de personer som de möjligen riktar sig mot bära med största lätthet.

Herr talman! Jag konstaterar att Hans Gustafsson inte har noterat vad jag Onsdagen den ganska noga gick igenom i mitt inledningsanförande i dag, nämligen att vi 20 maj 1981 1971 avskaffade den politiska ansvarigheten i samband med konstitutionsutskottets granskning. Granskning av Jag kan inte begära att Hans Gustafsson skall ha läst in en sådan här saki = statsrådens tjänstedetalj. Men jag är ytterligt häpen över den självsäkerhet med vilken han utövning m.m. yttrar sig i denna fråga. Vad som blir följden, om Hans Gustafssons ståndpunkt accepteras, är ju Den statsrättsliga att vi bakvägen resonemangsvis genom ett hastigt framfört anförande, som betydelsen av eventuellt en majoritet kan ansluta sig till, ändrar gällande bestämmelser — konstitutionsututan att företa de formändringar som i så fall borde göras.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

Herr talman! I min slutreplik till Telub-affären lämnade jag en redovisning av vad som faktiskt gäller. Om Hans Gustafsson lugnar sig en stund kommer han då att få uppleva att konstitutionsutskottets betänkande just läggs till handlingarna.

Herr talman! Trots att försvarsutskottet är enigt i sitt betänkande vill jag framföra några synpunkter med anledning av utskottets behandling av motion 2181, som samtliga riksdagsledamöter från Örebro län har väckt med anledning av proposition 186. Propositionen gäller avtal om stöd för fortsatt ammoniaktillverkning vid Supra AB:s fabrik i Kvarntorp t.o.m. utgången av 1982. Som framgår av vår motion har vi ingenting att erinra mot avtalet som sådant. Men med tanke på de många turer som har förekommit beträffande tillverkningen av ammoniak vid Kvarntorpsfabriken har vi motionärer föreslagit att den tidsfrist som enligt avtalet ges skall användas till utredning av en fortsatt inhemsk ammoniaktillverkning och till undersökning av möjligheten att framställa ammoniak av inhemska råvaror. Jag kan ha en viss förståelse för att försvarsutskottet i detta betänkande enbart har tagit ställning till vårt inhemska behov av ammoniak vid en eventuell avspärrning. Men borde inte utskottet ha inhämtat yttrande över vår motion från näringsutskottet, så att man hade kunnat koppla samman en näringspolitisk bedömning av svensktillverkad ammoniak med ur beredskapssynpunkt inhemskt behov av ammoniak i en eventuell avspärrningssituation? I vår motion har vi pekat på möjligheten att vid ammoniakfabriken i Kvarntorp utnyttja det tekniska kunnandet hos personalen och den moderna utrustning som finns i fabriken till en industripolitisk satsning, som skulle göra oss mindre importberoende och öka sysselsättningen, med tillverkning av produkter som vi själva har behov av, samtidigt som vi skulle stå bättre rustade vid eventuella avspärrningar. Utskottet skriver i betänkandet att det utgår ifrån att man i de avväganden som enligt propositionen skall göras för att man på sikt skall kunna tillgodose behovet av ammoniak och kvävegödselmedel vid avspärrningar och krig också överväger de frågor som aktualiseras bl.a. i motion 2181. Men några ytterligare uttalanden anser utskottet inte behöver göras. Med tanke på hur den regering som nu avgått har handlagt frågan om ammoniaktillverkning i Kvarntorp har jag svårt att hysa tilltro till ens den regering som nu håller på att bildas och som kommer att handlägga dessa ärenden i fortsättningen. Flera utredningar som arbetat på området har pekat på åtgärder som skulle kunna göra svensk ammoniaktillverkning konkurrenskraftig, och överstyrel 173 Nr 146 sen för ekonomiskt försvar har uttalat att en minskning av vår inhemska tillverkning av ammoniak till under nuvarande nivå ur beredskapssynpunkt skulle framstå som helt oacceptabel. Trots det förhöll sig regeringen helt passiv fram till endast några dagar från den dag, den 31 mars i år, då tillverkningen vid ammoniakfabriken skulle upphöra. Det är med tanke på detta handlande från regeringens sida litet märkligt att utskottet skrev under sitt betänkande under en tid då vi inte hade någon regering. Jag vet att det i utskottsbetänkanden är vanligt att göra uttalanden av den art som försvarsutskottet nu har gjort, men det är då under mera stabila regeringsförhållanden än vad vi nu har. Med tanke på att vi inte vet något om dem som närmast skall handlägga dessa frågor, den tillkommande regeringen, borde man ha frångått tidigare praxis och givit regeringen vissa anvisningar för hur den skall handlägga de här frågorna. Herr talman! Jag finner det helt meningslöst att mot ett enhälligt utskott ha något yrkande, men jag kommer självfallet att med intresse följa den här frågans framtida utveckling.

Herr talman! Det är, som Håkan Strömberg mycket riktigt sade, ett enhälligt utskottsbetänkande, och jag skall genast be att få yrka bifall till detta. Den tveksamhet som Håkan Strömberg hyser förefaller mig något onödig. Dels föreligger en enhällig bedömning från utskottets sida, dels lämnas en klar redogörelse för det avtal som nu ligger klart för underskrift. Försäkringar ges också både i propositionen och betänkandet om att tiden fram till nästa år någon gång skall användas för utredning av möjligheter och alternativ för att nå den försörjningsberedskap som vi behöver. Låt mig då, eftersom Håkan Strömberg inte nämnde det, konstatera att staten nu kommer att satsa 45 milj.kr. på den fabrik i Kvarntorp som svarar för ungefär hälften av den inhemska produktionen av ammoniak. Det är alltså en betydande satsning som görs på denna försörjningsberedskap. Ammoniak är som bekant en nödvändig ingrediens vid framställningen av kvävegödsel. Nu har Håkan Strömberg läst högt ur betänkandet om de åtgärder som regeringen genom överstyrelsen för ekonomiskt försvar och jordbruksnämnden också kommer att vidta. Det finns många frågetecken för den närmaste framtiden på det här området — exempelvis det faktum att norrmännen sannolikt kommer att tvingas använda sin naturgas på ett annat sätt än de nu gör. Det kan vara en faktor av betydelse också för den svenska ammoniaktillverkningen på längre sikt. Vi är från försvarsutskottets sida mycket angelägna om att betona 174 betydelsen av den här inhemska tillverkningen. Givetvis kan vi inte göra oss helt beroende av import. Men vi måste också komma ihåg att den tillverkning som sker i Kvarntorp är mycket förlustbringande. Om man skulle fortsätta Nr 146 den nuvarande framställningen av ammoniak, skulle det medföra en förlust 5; 3 Onsdagen den på 30 milj.kr. om året. Nu går vi in och täcker större delen av den kostnaden R : 20 maj 1981 fram till utgången av nästa år.

Herr talman! Jag hoppas att Göthe Knutson har rätt när han försöker trösta mig i min tveksamhet och försöker göra mig mera positiv till försvarsutskottets betänkande. Min tveksamhet grundar sig på propositionen, som enbart talar om hur vi skall klara vår ammoniakförsörjning i en avspärrningssituation. Den grundar sig också på att de 45 milj.kr. som satsats enbart skall täcka det underskott som Supra f.n. har; det är enligt avtalet, och det står ingenting om utredningen. Vidare grundar den sig på att man hänvisar till kommande avtal med Norge för att trygga vår ammoniakförsörjning under en eventuell avspärrning. Men Norge har varken i dag eller inom överskådlig tid framöver någon ammoniak att leverera till Sverige. Därför har vi i vår motion pekat på en rad punkter som mycket seriösa utredningar har arbetat fram och som visar att vi med en riktig industripolitisk satsning förmodligen skulle kunna göra fabriken konkurrenskraftig. Vi skulle också bli betydligt mindre beroende av utlandet när det gäller råvaror för framställning av ammoniak i och med att vi skulle gå in och forska om ammoniakframställning ur inhemska råvaror. Men jag hoppas att Göthe Knutson har rätt och att fabriken kommer att bestå i framtiden.
Herr talman! Det är angeläget att jag har rätt. Det finns emellertid en något optimistisk, jag skulle vilja säga alltför optimistisk, bedömning i den motion som har väckts av bl.a. Håkan Strömberg då det gäller möjligheten att åstadkomma en ekonomiskt bärkraftig produktion i Kvarntorp. Jag vill inte utesluta möjligheten, men det måste betonas att det är gissningsvis man kan ställa sådana prognoser. I varje fall i dag finns det inte något som helst bevis för att man skall kunna åstadkomma en produktion i Kvarntorp som kan göra denna ammoniaktillverkning lönsam. Det är emellertid också fråga om vilken form av ammoniakframställning man kan tänkas ha — om den skall tas ur gas eller olja. Framtidens ammoniakpriser, som motionärerna förutsätter skall stiga, kommer måhända att ligga kvar på nuvarande nivå. Det finns ingenting som i dagsläget talar för att importpriserna kommer att öka mer än vad den nuvarande 175 inflationsutvecklingen i omvärlden anger.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att början av detta anförande blir litet personligt. För en tid sedan stod jag i denna talarstol och berättade hur jag bor, vilka åtgärder vi har vidtagit i bostadsområdet för att förbättra hyresnivån och bostadsmiljön. Och nu tänkte jag berätta vad jag skall göra i sommar. För fyra år sedan kom det ett brev till fritidshemmet, där jag hade min grabb. I det brevet frågade man om några föräldrar och barn hade lust att åka på något som kallades för familjekoloni. Min pojke, som då var sju år, blev eld och lågor. Själv blev jag ganska tveksam. Att vara två veckor, som det var tänkt, tillsammans med helt okända människor lät litet jobbigt. Men jag tänkte att man ju alltid kan försöka. Jag hade hört att man i värsta fall kunde rymma från kollo, om det blev för besvärligt. Vi for i väg, och det blev en av de bästa semestrar som jag har haft. Vi åkte till ett gammalt ålderdomshem i Dalarna, som hade varit Huddinge barnkoloni i många år. Det var ett skröpligt hus med torrdass, som saknade de flesta moderniteter. Det blev två veckor som var som ett enda långt kalas. Första året — det var för fyra år sedan — så var det här ett projekt mellan socialstyrelsen och Huddinge kommun. Nu har vi fortsatt detta projekt och driver det själva. I sommar blir det fjärde året som vi reser i väg. Vi är 25 personer, ungefär lika många vuxna som barn. Vi delar in oss i lag, där varje lag får sköta matlagning och städning var tredje dag. Däremellan är man ledig. Det är alla sorters familjer, alla sorters yrken, höll jag på att säga, olika generationer och skilda familjekonstellationer. Varje familj har sitt eget rum, vilket gör att man kan vara ensam om man vill. Annars finns det alltid något att göra och någon att prata med, barn eller vuxna. Första året skrev Klas, som då var åtta år, i sin dagbok: Här är bra, solen skiner varje dag. Men det hade faktiskt regnat nästan varenda dag. Det spelade ingen roll, för vi hade det så bra: pingis och brännbolli stället för TV, goda och långa middagar, kanotpaddelturer, skogsvandringar och utflykter. Vi har alltså fortsatt med den här verksamheten och skall åka i år igen. Vi träffas också under året, då vi tillsammans sysslar med matlagning, simning och annat. Vi bor allesammans i Skogås och har därför nära till varandra. Den här gemenskapen betyder mycket för mig, och det gör den också för alla andra i gruppen, både barn och vuxna. Värme, trygghet, gemenskap, fostran och kul — det är de ord med vilka jag skulle vilja sammanfatta vårt kollo. Herr talman! Semestern är annars en ganska svår tid för många människor. Då ställs ofta allt på sin spets, allt skall fungera, och det vill till att man har pengar att betala den kommersiella fritiden med. Självmorden och självmordsförsöken ökar just under sommaren. Och regniga somrar är särskilt påfrestande för tvåsamhetsfamiljerna. I riksdagen har vpk väckt en motion om just familjekolonier. Den heter något så tråkigt som motion om alternativa semesterformer och har nr 1979/80:368. Semestern styrs, på samma sätt som övrig fritid, av olika kommersiella intressen. Utmärkande för de vanligaste formerna av semester är särskilt isoleringen och privatiseringen av familjelivet. Semestern är ofta en skenbar idyll. Det knyts stora förhoppningar till semestern, och för många skall en trist vardagssituation kompenseras. Under semestern blir den vanliga livssituationen mer påtaglig. Och är man ensam i vanliga fall, blir man ofta ännu mer isolerad under semestern. Och en trasslig familjesituation kan bli ännu mer krisartad under semestern, då man lämnar de invanda rutinerna. Ett symtom på att semestern är en pressande tid är just den av mig nämnda ökande självmordsfrekvensen i semestertider. Det är viktigt att vi hittar motvikter till den isolering och privatisering som många familjer lever i. Och det är mycket angeläget att vi utvecklar alternativa semesterformer, t.ex. familjekolonier, för speciellt barnfamiljerna. Det skall vara alternativ som mindre är inriktade på konsumtion och mera på att stärka gemenskapen mellan människor. Kollektiv familjesemester är ett sådant alternativ som har prövats på olika håll i Sverige och i utlandet. Och jag har således haft förmånen att under några år få delta i sådan verksamhet. För att på annat sätt belysa vad som menas med familjekoloniverksamhet skall jag be att få citera två uttalanden som i en utvärdering av socialstyrelsen har gjorts av deltagare på en familjekoloni. Den första är en hemarbetande kvinna på 30 år som har fyra barn. I en intervju om de två somrar som hon tillbringat på familjekoloni säger hon: ”När man lever så ensam som vi gjorde tappade man mer och mer av självförtroendet. Till slut vågade jag inte gå ut .

Herr talman! I en från förra riksmötet uppskjuten motion, 1979/80:847, har jag tillsammans med Thure Jadestig och Mats Hellström tagit upp behovet av en upprustning av sommaroch lägergårdar. Det måste vara mycket angeläget att man i större utsträckning än vad nu är fallet skapar förutsättningar för omsorg och fritidsverksamhet för barn och ungdomar under sommaren och andra lov. En förutsättning för arbetet att aktivera barn och ungdomar är tillgången på lokaler. Eftersom det finns starka skäl att skapa verksamhet för barn vid de tillfällen när de är lediga från skolan, anser jag att insatser måste till för att lösa frågan om den bristande tillgången på sommaroch lägergårdar. Jag är glad att utskottet nu funnit det angeläget att det görs en inventering av hur situationen är när det gäller sommaroch lägergårdar. Med det tillkännagivande till regeringen som utskottet vill att riksdagen skall göra hoppas jag att frågan om en upprustning av sommaroch lägergårdar skall få ett rejält fall framåt. I det sammanhanget vill jag framhålla det angelägna i att gjorda upprustningsplaner fullföljs. Nu är säkert flera av de planer som fanns i den 1977 gjorda inventeringen inaktuella eller på annat sätt svårrealiserbara. När regeringen skall överväga vilka åtgärder som behöver vidtas är det nödvändigt att ekonomiska resurser ställs till förfogande som möjliggör att en upprustning kan komma till stånd. De ekonomiska resurserna måste vara av investeringskaraktär, men också så utformade att driftskostnaderna kan hållas på en realistisk nivå. Säkert kan många av de planerade objekt för upprustning av sommaroch lägergårdar som finns vara lämpliga för beredskapsarbeten, vilka skulle kunna ge sysselsättning för arbetslösa byggnadsarbetare. För de objekt som framkommer vid en inventering och som skulle kunna vara lämpliga för beredskapsarbeten borde enligt min mening utgå högsta möjliga statsbidrag. Från flera håll framförs också krav på lämpliga sommaroch lägergårdar när det gäller lägeraktiviteter för barn. Det behövs läger där barn kan träffas och lära sig att umgås med naturen och att visa hänsyn till den miljö som finns runt dem, ett behov som jag anser vara nog så angeläget. Jag hoppas nu att regeringen snart aktualiserar frågan om en upprustningsplan avseende sommaroch lägergårdar och att medel ställs till förfogande, så att angelägna objekt kan startas snabbt. Varken byråkrati eller administrativt krångel får försena arbetet. Utskottets välvilliga behandling måste följas av en lika välvillig behandling från regeringens sida och hos de myndigheter som kan bli inblandade — om det så är arbetsmarknadsstyrelsen, socialstyrelsen eller eventuellt andra organ. För dagen har jag, herr talman, inget annat yrkande än bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 34, men jag kommer självfallet att noga följa frågan.

Herr talman! Sedan 1970-talet har vi via motioner, interpellationer och frågor försökt att driva fram frågan om upprustning av sommar-, kursoch lägergårdar. Vi har i stort följt den mall som 1968 års barnstugeutredning presenterade i sitt slutbetänkande Barns sommar. Utredningen framhöll vikten av inventering, som skulle uppföljas av en turordning för upprustning. Utredningen framhöll också vikten av samverkan med berörda kommuner och riksorganisationerna, som står som intressenter. En av dessa är nykterhetsrörelsen — via sin samlingslokalsorganisation Våra gårdar. Inventeringen gjordes av socialstyrelsen 1977 på uppdrag av regeringen och överlämnades, efter vissa kompletteringar, till arbetsmarknadsstyrelsen våren 1978. Objekten var redovisade länsvis, och behovet av samhällsåtgärder var därmed dokumenterat. För 355 objekt beräknades totalkostnaden till närmare 150 milj.kr. Förhoppningen stod den gången till att objekten skulle få hög prioritet i arbetsmarknadsstyrelsens s.k. beredskapsplaner och att arbetet skulle kunna påbörjas redan budgetåret 1979/80. Erfarenheten säger oss att vad som gjordes enbart var att skapa ett pappersberg, som blev liggande i länsarbetsnämndens arkiv. Objektplanerna var också av socialstyrelsen indelade i olika prioritetsklasser, och sålunda kan jag från min utgångspunkt konstatera att av nykterhetsrörelsens något över 100 aktuella anläggningar kom ett tjugotal med i den högsta prioritetsklassen. Från vår riksorganisations sida har vi försökt driva fram frågan i de aktuella länen, men vi kan tyvärr notera ett mycket stelt handläggningsmönster. Ytterst få objekt har under åren kunnat följas upp enligt de uppgjorda upprustningsplanerna — när vi har lyckats har det skett via arvsfonden i något enstaka ärende. Det föreliggande utskottsbetänkandet är ändå mycket positivt. De synpunkter som vi i motion 847 aktualiserar delas av utskottet, som finner det angeläget att 1977 års gjorda upprustningsplan följs upp av regeringen och att den vidtar de åtgärder som behövs för att dessa upprustningsärenden kommer fram via länsarbetsnämndernas objektplaner under kommande budgetår. Detta är sålunda en bekräftelse på att den senfärdiga handläggningen nu inte längre kan accepteras. Därför anser jag, herr talman, att det finns skäl att yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 34, mom. 3. Jag instämmer dessutom i det särskilda yttrandet av Göran Karlsson m.fl.
Herr talman! När det gäller frågan om upprustning av sommaroch lägergårdar behöver jag inte lägga ut texten, eftersom de tidigare talarna bara har yrkat bifall till utskottets förslag. Jag skall nöja mig med att säga ett par ord om semesterverksamheten. Jag unnar naturligtvis alla en lika trevlig semester som den Inga Lantz har haft, och jag är säker på att utskottet i övrigt har samma uppfattning som jag, vare sig man uppfattar semestern som ett två veckor långt kalas eller om man lägger in andra värden i den. Men det är inte i den frågan som Inga Lantz och utskottet har olika mening. Vi tycker att den berörda semesterformen verkar vara trevlig för dem som vill bo tillsammans på detta sätt. Frågan är bara om man skall inrätta ett särskilt statsbidrag för det. Vi säger i utskottsbetänkandet, precis som vi sade förra året, att det skall tillkomma väldigt starka skäl om man skall inrätta nya särskilda statsbidrag till kommunerna, och vi finner inte att det är så starka skäl i detta fall. Det betyder inte att vi skulle vara motståndare till att kommunerna tar initiativ till sådana här kollektiva semesterformer. Jag kan mycket väl föreställa mig att det kan finnas behov av att någon tar ett initiativ. Sedan kan förmodligen deltagarna klara av att tillsammans stå för kostnaderna. Det kan nog vara ett värdefullt led i socialtjänstens arbete att stimulera till sådana initiativ. Dessa kan naturligtvis också komma fram på andra sätt, genom hyresgästföreningar eller andra sammanslutningar. Alltså: Utskottet avstyrker att vi skulle inrätta ett nytt särskilt statsbidrag. En annan sak är att om det är fråga om försöksprojekt kan man söka bidrag från olika typer av fonder och anslag. Det andra förslaget, att riksdagen skulle uttala sig för en utredning, avstyrker utskottet också, mot bakgrund av att det redan finns två utredningar på rekreationsområdet och fritidsboendeområdet. Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag har velat berätta för kammaren om ett bra sätt att tillbringa sin semester på. Det här är en bra verksamhet, en viktig verksamhet, och det är också i många fall en nödvändig verksamhet, skulle jag tro. Jag tycker att det finns starka skäl för att kommunerna skall få hjälp och stimulans till att sätta i gång sådan verksamhet. Gabriel Romanus vet mycket väl att kommunernas ekonomi är körd i botten som det nu är, och för sådana här verksamheter finns det absolut inga pengar att spendera — även om det är fråga om ganska litet pengar. Jag kan föreställa mig att det kostar rätt litet. För att åter relatera till det år då vi genomförde projektet, handlade det bara om personalkostnader för fyra människor och hyran för en lokal, som kommunen i och för sig redan hade — det gamla, risiga huset, med varken TV, radio eller gardiner, och knappt tapeter för den delen. Men verksamheten inom dessa väggar var en strålande verksamhet. I utskottsbetänkandet avstyrker man förslaget med statsfinansiella motiveringar och uttalar att det inte finns några skäl för särskilda statsbidrag. Så hänvisar man också till utredningen. Jag blir betänksam, för när man läser om detta handlar det om fritidshus, fritidshus och åter fritidshus, men jag tror att det är andra typer av semester som människor behöver. Jag är inte nöjd med utskottets skrivning, och jag är inte heller nöjd med direktiven till kommittén. Visserligen kan man läsa om att samhället bör medverka till att fritidsboendet utvecklas i former som är förenliga med kravet på god hushållning med naturresurser, energi och samhällsekonomiska resurser, men allt andas ändå fritidsbostäder och fritidshus. Jag tror att det är helt andra typer av gemensamma semestrar vi behöver satsa på, nu när människor lever så ensamma i många fall — ensamma familjer och ensamma människor.
Herr talman! Det är inte i första hand statsfinanserna som gör att vi avstyrker att det inrättas ett särskilt statsbidrag för detta ändamål — även om statsfinanserna är nog så ansträngda — utan det gör vi därför att vi menar att man skall vara återhållsam med att inrätta nya statsbidrag. Detta gäller särskilt om man anser att det har viss anknytning till socialtjänsten. Det kan vara en uppgift för socialtjänsten att ta initiativ till och samordna sådana här semesteraktiviteter. Det kan ligga välilinje med de nya arbetsformerna inom socialtjänsten, uppsökande verksamhet, samhällsarbete, grannskapsarbete och liknande. Men det är inte sådant som vi skall styra från statens sida med olika pekpinnar och specialinriktade statsbidrag, utan där skall kommunerna ha en ganska stor frihet. Det är precis som när det gäller alla andra aktiviteter inom socialtjänstens ram, utom de mycket speciella aktiviteter till vilka statsbidrag utgår: barnomsorg, färdtjänst och social hemhjälp. Inga Lantz var inte riktigt nöjd med hänvisningen till de här utredningarna. Ja, utredningarna gäller inte bara fritidsboende utan också annat. Jag kan citera vad som står i utskottets betänkande, där utredningsdirektiven redovisas. Utredaren bör ”särskilt beskriva de vanligast förekommande hindren för den enskilde att utnyttja det befintliga utbudet av rekreation. Likaså bör de förslag till åtgärder som därvid framkommit redovisas. Slutligen sägs att utredningen sammanfattningsvis bör ge underlag för en samlad rekreationspolitisk bedömning, däri inbegripet en bedömning om vilka insatser som erfordras för att skapa jämlikhet i fråga om människors möjligheter att utnyttja den ökade fritiden.” Det här är en hel del fina ord kanske, men det handlar också om att lägga fram förslag som ökar jämlikheten i utnyttjandet av ledigheten. Jag förmodar att Inga Lantz menar att just den semesterform som hon har beskrivit är ett sätt att öka jämlikheten, och då borde detta ligga inom ramen för utredningen.
Herr talman! Det finns ju också utredningar om hur folk tillbringar sin semester, och de har visat att hur man tillbringar denna beror på vilka resurser man har — ekonomiska och sociala. Det är faktiskt så att hälften av semesterdygnen tvingas människor tillbringa i den egna bostaden, och de saknar alltså det miljöombyte som man i andra sammanhang vitsordar är så viktigt att ha. Jag tycker att Gabriel Romanus undandrar sig ansvaret för den aktuella verksamheten, som skulle vara så bra för så många människor — det är jag övertygad om — och som skulle kosta så litet.
Herr talman! I ett land med en utvecklad kommunal självstyrelse betyder detinte att staten undandrar sig ansvar, om man ger kommunerna betydande frihet.

Herr talman! Barn i häkte har med rätta upprört många människor och också väckt stor uppmärksamhet i pressen. Som framgår av socialutskottets utförliga betänkande över min motion är det inte heller något litet antal minderåriga som kortare eller längre tid har vistats i häkte. Under en sexmånadersperiod t.ex. redovisades antalet vistelsetillfällen i häkten i enbart Stockholm, Göteborg och Malmö till inte mindre än 464. Antalet är dock troligen ändå större, eftersom statistiken inte förts på riktigt samma sätt för de olika häktena. Det är flera olika kategorier barn och ungdomar som tas om hand i häkte, trots att ingen egentligen anser att detta är en acceptabel lösning. De tre kategorierna är: De vanligaste fallen tillhör kategorin barn som förvaras med anledning av barnavårdslagen. Det kan t.ex. vara barn som varit omhändertagna på grund av otillfredsställande hemförhållanden och som rymt från fosterhem eller institutioner. De placeras då ofta under kortare eller längre tid i häkte i avvaktan på annan placering. Det är alltså ofta sociala förhållanden som orsakat omhändertagandet, och dessa barn och ungdomar har då inte gjort något kriminellt eller något som de kan ställas till ansvar för inför domstol. Det måste vara något fel när polis och kriminalvård skall ta hand om sådana barn och ungdomar. Naturligtvis borde i stället de sociala myndigheterna ansvara för transporter och omhändertagande. Barnen och ungdomarna förvaras nu i häktena under i stort sett samma förhållanden som det vanliga vuxna klientelet. Några särskilda barneller familjerum finns inte. Barnen får inte heller någon särskild utrustning i cellen. Några särskilda aktiviteter för barnen förekommer inte. Man kan inte sträcka sig mycket längre än att celldörren ibland kan låsas i sådant läge att den kan ställas några centimeter på glänt! Till de mest upprörande fallen hör de barn som förvaras i häkte med stöd av utlänningslagen. Vi har sett och hört många uppskakande exempel på sådana fall, som verkligen inte borde få förekomma i vårt land. Enligt 50 § utlänningslagen får en utlänning tas i förvar, om det föreligger sannolika skäl för avvisning eller utvisning, eller om det uppkommer fråga om verkställighet av en sådan åtgärd. Det vanliga är då att barnen i ett sådant utvisningsärende tas om hand tillsammans med någon av föräldrarna. Det rör sig ofta om små barn, och det är särskilt sådana placeringar som väckt uppmärksamhet. Vi har rätt groteska exempel. En tioårig assyrisk pojke fick sitta inlåst i en cell på Kronobergshäktets kvinnoavdelning i inte mindre än 18 dagar i väntan på att han skulle förpassas ur riket. Ett annat fall inträffade nu i julas då ett litet barn på 18 månader fick vistas en hel vecka på Kronobergshäktet i Stockholm. Och de här exemplen är tyvärr inte de enda. Barn i häkte förekommer så gott som dagligen. På de här avdelningarna vistas ju också kvinnor som är häktade eller anhållna för brott, medan invandrarmödrarna till de här barnen ju egentligen inte är kriminella. Deras brott är att de inte är födda i vårt land. Det är ju fullt naturligt att barn som vistas i häkte under sådana omständigheter kan få skador för livet. Organisationer som Svenska röda korset och Rädda barnen har riktat svidande kritik mot behandlingen av flyktingar, speciellt barnen. Lika hård kritik fälldes nyligen av en stor grupp läkare i ett uttalande i Läkartidningen. Juristdocenten Göran Melander i Lund har också bl.a. hävdat att sättet att behandla flyktingar i häkte ofta strider mot svensk lag. Även de som har tagits i förvar hålls isolerade från yttervärlden. De får inte ta emot besök, inte telefonera, och de vägras t.o.m. tala med sitt juridiska ombud. De behandlas alltså som brottslingar, vilket är kränkande. Händelsen med det 18 månader gamla barnet JO-anmäldes också, men JO vidtoginga åtgärder i avvaktan på riksdagens översyn av lagstiftningen på det här området. Bl. a. pekade JO på just min motion nr 430 och den behandling som den kunde väntas få. Det är bl.a. därför, herr talman, som jag tycker att det är viktigt att något kommentera det här utskottsbetänkandet liksom också min motion, även om jag tycker att utskottsbetänkandet är ganska positivt. Helt naturligt frågar sig många människor hur sådant här kan få hända. Jag förstår visserligen att det är en komplicerad fråga, bl.a. därför att så många olika myndigheter och departement är inblandade, men då gäller det ju att inte alla litar på alla och ingen känner ansvar. Något måste göras omedelbart! Det framkommer också i betänkandet att socialdepartementet den 2 mars i år informellt kallade olika representanter för att diskutera de här problemen. Det rådde då tydligen enighet om att nuvarande former för omhändertagande av barn i häkte är otillfredsställande och att åtgärder snarast måste vidtas. Några konkreta insatser har dock ännu ej gjorts. Man hänvisar bl.a. till att det pågår en s.k. vårdresursplanering, som skall vara avslutad under hösten 1981. Landstingsoch kommunförbunden säger dock i sitt svar till socialstyrelsen med anledning av vårdresursplaneringen att landstingens och kommunernas nuvarande institutioner för barn och ungdom inte har en sådan organisation och verksamhet att de i större utsträckning kan ta emot de barn och ungdomar som här är aktuella. Men frågan har också aktualiserats i samband med den överenskommelse om statsbidrag vid ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter som träffats mellan staten, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Parterna har där enats om att gemensamt verka för en lösning av problemen för vissa barns och ungdomars vistelse i häkte, dvs. barn som förvaras med stöd av barnavårdslagen. Man kan kanske därför hoppas att de här problemen skall lösas just för dessa barn och ungdomar. Då det gäller de mest upprörande fallen med barn i häkte, nämligen utländska barn och ungdomar, har utskottet tydligen fått garantier för att utlänningslagskommittén i sitt slutbetänkande kommer att föreslå vissa åtgärder. Utskottet håller ju också med mig om att det är mycket otillfredsställande med barn i häkte och säger även att lokalerna i allmänhet är helt olämpliga. Utskottet förutsätter att de åtgärder som socialdepartementet samt företrädare för regeringskansliet och olika myndigheter blivit överens om kommer till utförande. Och jag hoppas att den markeringen och den positiva skrivningen från utskottets sida kommer att innebära att de som i fortsättningen skall ha hand om de här frågorna agerar så snabbt och så konstruktivt som möjligt. Men i väntan på mera permanenta åtgärder bör man undersöka olika möjligheter när det gäller att skaffa lämpliga lokaler att användas för dem som tillfälligt tagits om hand. I utlåtandet nämns t.ex. möjligheten att hyra rum på hotell. Likaså har man tydligen positiva erfarenheter från Södertäljepolisen, som numera kan ta hand om här aktuella barn och föräldrar på en från kriminalvårdsanstalten Hall fristående avdelning. Där finns inga häktade, varför det inte behöver ske någon blandning med sådana som misstänks för brott. Det är verkligen viktigt att alla berörda nu med stor uppmärksamhet följer frågan. Skulle ingenting hända inom den närmaste tiden, kommer frågan säkerligen att aktualiseras på nytt av både mig och andra. Men alla tycks ju vara överens om att förhållandena är otillfredsställande och djupt förnedrande för dem som på detta sätt tas om hand. Därför tror jag att en ändring snart kommer till stånd. Herr talman! Således har jag för dagen inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom Margareta Andrén har kommenterat utskottets betänkande och dess positiva skrivning nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nyhetsmorgon i radions program 1 innehöll i dag en lång intervju med en åklagare, en av de få här i landet som har specialiserat sig på den ekonomiska brottsligheten och som också får sina åtal att komma fortare fram än man som regel brukar göra på annat håll. Han lämnade upprörande exempel på den ekonomiska kriminalitetens verkningar, på företag som har gått i konkurs, på människor, många anställda, som har ställts utan möjligheter till arbete och inkomster för familjen. Han nämnde också speciellt — eftersom advokaterna på annat ställe här i dag skall diskutera ekonomisk brottslighet — justitieutskottets betänkande 1980/81:21. Han sade på en direkt fråga att han ansåg att om socialdemokraternas ändringsförslag, såsom de har framlagts i reservationerna som är fogade till utskottets betänkande, går igenom får vi betydligt bättre möjligheter att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten än vi har i dag. Jag tror att det är riktigt att nämna detta betänkande. Det kan närmast — utförligt och detaljrikt som det är utformat — betraktas som ett nära nog historiskt kompendium. Det kommer att användas som diskussionsunderlag och faktabank på kurser och konferenser för jurister, kriminologer och ansvariga för samhällsplaneringen, och dess aktualitet kommer — tyvärr, måste man tillfoga — att vara ganska länge. Vi kan knappast förvänta oss mindre förhalningstaktik och större handlingskraft av den mittenregering, vars sammansättning vi får besked om i morgon. Herr talman!

Som vi påpekar i vår reservation 1 har den ekonomiska kriminaliteten i vårt land en mycket stor omfattning, och skadeverkningarna för samhället är betydande. Snittbilder ur verkligheten, som Aftonbladets serie och radions följetong förra sommaren om hur man kan gå till väga — och hur man går till väga — för att undandra sig de lagliga konsekvenserna av upprörande illojala och fiffliga manövrer, trots att myndigheterna så småningom fått hela bilden klar för sig, har väckt en våg av indignation. Låt oss hoppas att justitieutskottets betänkande också kan göra det!

Vi socialdemokrater har år efter år här i riksdagen hävdat att det är ytterst angeläget att samhället sätter in kraftfulla åtgärder på en rad områden för att motverka den ekonomiska kriminaliteten. Våra motioner har avslagits, och vi har fått undanglidande svar på våra interpellationer från de statsråd som då var i ansvarig ställning. Också vår stora partimotion, där vi på bred front angriper problemen och föreslår kraftfulla åtgärder, har nu efter nära ett och ett halvt års remissförfaranden och diskussioner inom utskottet avslagits på 15 skilda punkter. Arne Nygren och Hans Pettersson, liksom förespråkare för enskilda socialdemokratiska motionskrav, kommer längre fram i debatten att närmare redogöra för vad vi anser vara de enda möjliga vägarna att komma till rätta med den ekonomiska kriminaliteten. Herr talman! Vad jag inledningsvis vill slå fast är vår lika bestämda som dokumenterade åsikt att de borgerliga regeringarna, liksom riksdagsmajoriteten, gravt har försummat att vidta tillräckligt energiska och långtgående åtgärder för att ens i den yttersta omkretsen motverka eller förhindra olika former av kriminellt organiserad näringsverksamhet eller skatteflykt. Enligt utskottsmajoritetens förmenande har allt som bör åtgärdas också blivit åtgärdat, och på de områden där inga initiativ tagits är ingrepp omöjliga på grund av hänsyn till rättssäkerheten. Av allt att döma kommer detta också om några timmar att bli riksdagens slutsats. Jag tror att en bred allmänhet kommer att bli både förvånad och indignerad över detta. Jag tror också att det finns många väljare inom det borgerliga blocket som inte heller kommer att förstå riksdagens handlingsförlamning. Därför är det viktigt att här, liksom på andra viktiga samhällsavsnitt, trycka starkt på att det är med en enda rösts övervikt som besluten här i riksdagen fattas. Vi har, herr talman, med andra ord två nära nog jämnstarka block, som ser helt annorlunda på problemen och möjligheterna att ta nödvändiga krafttag.

En stark minoritet, med en röst för litet, inom näringsoch arbetsmarknadsutskottet anser att staten bör kunna uppställa sådana villkor för lån och bidrag från staten till näringslivet att den får all den insyn som är nödvändig i det understödda företagets verksamhet. Vi vet—vi har många exempel på det — vad frånvaron av dessa villkor har inneburit. Hade den regel som vi vill föreslå varit i kraft i dag, hade många tragiska lokaliseringsåtgärder kunnat undvikas och många kommuner sluppit stå inför den katastrof som det innebär att förhoppningarna om ändrade villkor för en orts utvecklingsmöjligheter och arbetsgarantier åt befolkningen plötsligt och brutalt grusas. Detta gäller självfallet också för de anställda inom företagen — här kommer individen ohjälpligt i kläm. När det gäller den grå arbetskraften kräver vi socialdemokrater, liksom en stark socialdemokratisk minoritet inom skatteutskottet, att sådana företag som anlitar entreprenörer och som tjänat pengar på s.k. grå arbetskraft i sista hand bör göras ansvariga för att skatt och sociala avgifter betalas för entreprenörernas anställda. Våra tankegångar möts med halvhjärtade instämmanden och hänvisning till att en proposition skall föreläggas riksdagen i år. Vi har inga större förhoppningar om att denna proposition — när den kommer — radikalt kommer att gripa sig an med problemen. Sedan det kommit en departementspromemoria, som givetvis med lättnad omnämns i majoritetsskrivningen och som — också givetvis — inte mynnar ut i något slutligt ställningstagande, har en rad myndigheter, bl.a. riksskatteverket, påpekat att omfattningen av systemet med grå arbetskraft har ökat. Men utskottsmajoriteten yrkar avslag på vår motion och hänvisar till att saken är föremål för beredning inom regeringskansliet. Formellt parlamentariskt brukar vi acceptera detta förhållande. Vi har inte heller något särskilt yrkande, men vi har reserverat oss på punkten grå arbetskraft mot förhållandet att en departementspromemoria lades fram redan 1976 och att vi nu — och det är hela fem år senare — fortfarande inte har sett till något regeringsinitiativ. Med tanke på sakens vikt anser vi att det dröjsmål som föreligger är — för att uttrycka det milt — högst otillfredsställande och att det aviserade förslaget inte får fördröjas ytterligare. Det går att dra fram exempel på exempel som visar på vår iver att med de medel som är tillgängliga försöka komma till rätta med de komplicerade och svåråtkomliga komplex som ligger bakom den ekonomiska brottsligheten och det borgerliga blockets förhalningstaktik. Åsikterna skiljer sig tydligen inte enbart efter sakförhållanden utan också efter partitillhörighet inom de många utskott som fått vår motion på remiss.

Jag tror, herr talman, att dessa påpekanden är nödvändiga — kanske inte för kammarens ledamöter men väl för de många som i en eller annan form kommer att möta omdömena i justitieutskottets betänkande och frestas tro att majoriteten av svenska rikspolitiker anser att vi inte kan vidta några nya och kraftfulla åtgärder. Majoriteten anser uppenbarligen detta, och det får den så småningom i allmänna vals fördiskussioner närmare utveckla och stå i ansvar för. Eller — man kan ställa sig den frågan — talar majoriteten med kluven tunga? Första testen på redobogenheten hos centern och folkpartiet att stå fast vid den träffade skatteöverenskommelsen mellan mittenpartierna och socialdemokrater kom just i det sammanhang då vi inom justitieutskottet skulle justera det betänkande som vi just nu diskuterar. Centern och folkpartiets representanter inom utskottet står — det framgår av betänkandet — fast vid slutsatsen att ingenting mer än vad den borgerliga regeringen eller de borgerliga regeringarna hittills kunnat åstadkomma kan göras mot den ekonomiska kriminaliteten. I överenskommelsen, som slöts den 24 april och sedan bekräftats — dramatiskt nog genom den senaste men säkert inte sista regeringsombildningen — heter det nämligen som femte och sista punkt: Kampen mot skattefusk och skatteflykt bör fortsätta och intensifieras. Förslag i detta syfte kommer successivt att framläggas. Den här nykomna uppslutningen på ett område som vi inom socialdemokratin prioriterat är glädjande. Vi hoppas att andra utskott, bl.a. skatteutskottet, lägger märke till punkt fem i överenskommelsen mellan mittenpartierna och socialdemokraterna. Men man kan fråga sig hur stor viljan är att fullfölja den ingångna överenskommelsen.

Även om det tar litet tid, ber jag att få citera majoritetsskrivningen när det gäller skatteflykt och skattefusk. Den är ytterst intressant. ”I fråga om lagstiftningsåtgärder på skatteområdet vill utskottet särskilt peka på bevissäkringslagen, betalningssäkringslagen och lagen om skatteflykt.

Samtidigt som detta konstateras kan emellertid inte bortses från att de instrument som sålunda tillskapats både i den allmänna debatten och i mera fackbetonade sammanhang har diskuterats bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt.

Kan vi lita på centern och folkpartiet? Jag tycker vi har anledning att ställa den frågan. När det gäller den ekonomiska kriminaliteten är vi socialdemokrater inte säkra. Men, herr talman, vi kommer att fortsätta kampen mot en kriminalitet som medför stora ekonomiska förluster för det allmänna, och därmed ytterst för medborgarna, och som medför indirekta skador genom att bryta ned solidariteten i samhället. Vi är beredda att med kraft angripa den ekonomiska brottsligheten i alla dess former. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga till betänkandet fogade reservationer.

Herr talman! Begreppet ekonomisk brottslighet ges många olika innehåll. Jag tror det är viktigt att redan från början klara ut vad som är ekonomisk brottslighet. Vad är det som är orsaken och drivkraften till den? Vilka krafter ligger bakom? Utskottet ger begreppet en något mer avgränsad mening än vad som i folkmening avses med ekonomisk brottslighet. För att ett förfarande skall betraktas som ekonomiskt brott skall det enligt utskottet röra sig om sådan kriminalitet som har ekonomisk vinning som direkt motiv, men brottet skall också ha en kontinuerlig karaktär och bedrivas på ett systematiskt sätt samt förövas inom ramen för näringsverksamhet. Vad är då i vidare mening ekonomisk brottslighet? Är det när en näringsidkare medvetet underlåter att redovisa moms och källskatter, även om detta inte underlåts kontinuerligt eller systematiskt? Eller måste förfarandet, för att uppfylla utskottets kriterier, vara satt i system? Om denna näringsidkare medvetet satsar en gång utan systematisering men i avsikt att skaffa sig ekonomisk vinning, är det då inte att betrakta som ekonomiskt brott? Eller är det ekonomiska brott när två byggjobbare inom olika yrken fixar i varandras radhus, och det kanske sker flera gånger? Eller är det ekonomisk brottslighet när BT Kemi gång efter annan gräver ner gifttunnor i marken för att slippa kostnaderna för destruktion? Eller är det bara när typer å la Mr. X gång efter annan tillåts att fortsätta sin skojarverksamhet och när samhällsbyråkratin inte kommer åt honom därför att hela kedjan av domstolar måste passeras för det första brottet innan de övriga brotten kan tas upp till prövning? När sedan väl 20 år har gått och maskineriet har gjort sitt är han inte längre lika intressant — antingen på grund av att han finns i Schweiz eller liknande ”paradis” eller på grund av att brottet är preskriberat.

Men det beklagliga är ju att inte heller socialdemokraterna har verkat efter denna linje. Det framstår i all sin prydno när man granskar vad som gjorts under alla de år som socialdemokraterna satt i regeringsställning. Det är ändå i huvudsak deras lagförslag, som nu kritiseras och används av dem som jagar ekonomisk brottslighet. Det är först efter det att borgarna tog regeringsmakten som eftertankens kranka blekhet har börjat göra sig gällande. Men det är bra, bara det blir en riktig fortsättning. De beräkningar som nu finns beträffande omfattningen av den ekonomiska brottsligheten talar om att den utgör ca 10 926 av den redovisade bruttonationalprodukten, vilket skulle motsvara ca 40 miljarder kronor. Tendensen är dessutom tilltagande, och det finns inget som talar för att denna trend skulle brytas. Tvärtom tillåts den ekonomiska brottsligheten florera fritt och ohejdat, och vi har den ekonomiska brottslighet som följer av det ekonomiska system vi har. Få länder i världen är så lämpliga som Sverige för just ekonomisk brottslighet. Vilka krafter är det då som tillåts florera? Ja, inte är det krafter som har anknytning till arbetarklassen och dess organisationer, även om det i viss borgerlig press förefaller så. Det är krafter som är förbundna med det system som de borgerliga partierna så intensivt försvarar och slåss för. Det stora problemet är inte de små svartjobben utan kvitton för att få exempelvis ett kök målat, som moderaterna så ofta tar fram i de här debatterna. Nej, det stora problemet är de som fördärvar miljön därför att det är lönsamt. Det är de som genom näringsfrihet lurar samhället på moms, preliminärskatter och arbetsgivaravgifter i konkurs efter konkurs. Det är de som köper upp Nr 147 fastigheter och tar ut för höga hyror av hyresgästerna. Det är de som genom valutahandel kan överföra mängder med kapital till dotterföretag i andra länder, därför att sekretesslagen lägger hinder i vägen för riksbankens och polisens samarbete. Det är kort sagt de krafter som på ett eller annat sätt är lierade med storkapitalet och därmed förbundna partier. De borgerliga partierna och den borgerliga staten, som påstår sig slå vakt om den s.k. fria företagsamheten, visar en påfallande tvetydighet och handfallenhet inför den ekonomiska brottsligheten. Skatteoch kapitalflykt försvaras med hänvisning till kapitalets frihet. Den ena myndigheten angriper den andra myndigheten, som söker sätta kampen mot ekonomisk brottslighet i första rummet. Så gjorde justitiekanslern, och på så vis döljs rötan i ett ekonomiskt system, där legal och illegal affärsverksamhet i många fall flyter samman. Kampen mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten är därför en principfråga för arbetarrörelsen i dess helhet. Brottsförebyggande rådet — BRÅ — har under årens lopp kommit med en hel del förslag till åtgärder, som i viss mån skulle angripa denna verksamhet. Men de olika borgerliga regeringarna har alla visat lika stor kallsinnighet när det gällt att genomföra dessa förslag. De har också genom sina representanter redan i BRÅ urvattnat utredningsförslagen, innan dessa gått vidare till regeringen. De förslag till skatteflyktsklausul och lag om konkurskarantän som regeringen lagt fram och som riksdagen antagit är enligt expertis ett slag i luften i kampen mot de ekonomiska brotten. Så är även vpk:s bedömning. I motion 1864 föreslår vi ett åtgärdsprogram om skärpta åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Detta åtgärdsprogram utgår av naturliga skäl från vår analys av samhället och innebörden i vad som egentligen borde betecknas som ekonomiska brott.

Men när vi diskuterar ekonomisk brottslighet får vi inte heller glömma bort 1 dem i samhället som på ett annat mer eller mindre legalt sätt undandrar sig sin del av samhällsansvaret. Jag tänker på alla dem som har höga bruttoinkomster och som genom att maximalt utnyttja skattesystemets labyrinter skapar sig obeskattade inkomster. Det kan inte heller vara annat än till skada för arbetarklassen och folkflertalet att vissa människor, med hjälp av s.k. skatteplanerare, tillåts minska sina bruttoinkomster med hela och/eller halva miljoner kronor. Dessa, många gånger väl sedda och etablerade människor, betalar oftast mindre i skatt än arbetare och tjänstemän men lever likväl i en lyx och ett överflöd som inte är av denna världen. Inte så sällan är de nolltaxerare. Det är ofta så att dessa skattehajar, som på det sättet kan utnyttja skattesystemet till bristningsgränsen, betecknas som smarta. Även detta tilltar starkt och utgör naturligtvis för oss kommunister en fläck i det solidaritetstänkande för utjämning som skattesystemet måste innehålla. Att sedan partier här i riksdagen vill att denna form av skattesmitning fortfarande skall vara legal är anmärkningsvärt. Det finns t.o.m. de som hävdar att denna grupp skall ges ytterligare förmåner och privilegier. Låt mig, innan jag går in på de olika sakområdena, konstatera att dagens debatt borde ha kombinerats med en debatt med anledning av betänkanden från andra utskott, nämligen från skatteutskottet angående förstärkningar av skattekontrollen och från näringsutskottet angående etableringskontrollen m.m. Ty det första man bör göra när det gäller att angripa den ekonomiska brottsligheten är att angripa det system som den verkar i. Här gäller fullt naturligt att inskränkningar görs i det som dagligen i borgerligt tal kallas fri företagsamhet. Att borgerligheten är motståndare till etableringskontroll har ju klart framgått vid olika tillfällen, inte minst vid debatter här i kammaren. Men att vara motståndare till etableringskontroll innebär också att man ställer upp på samma sida som den etablerade ekonomiska brottsligheten. Detta visas ju inte minst i vad som anses vara grundtanken i aktiebolagsformen, nämligen det begränsade betalningsansvaret. Av detta kommer det sig att det lönar sig att skaffa ett bolag och sedan använda det för just ekonomiska brott. De verkliga hajarna har inte bara ett bolag utan många, som de dribblar med och mellan till dess att den förhållandevis tröga rättsmaskinen har hunnit upp ett fall. Då är det dags att börja på ny kula. Betalningsansvaret faller inte på personen utan endast på bolaget. Dessa s.k. aktieägare skulle till viss del kunna stoppas genom just inskränkningar i rätten att bilda företag. Det är inte så att seriös verksamhet skulle bli lidande, utan tvärtom skulle en sådan kontroll medföra att de företag som sköter sina åligganden gentemot samhället inte på samma sätt som nu kan utkonkurreras av dem som smiter från notan. Det finns alltför många talande exempel på denna form av verksamhet för att jag här och nu skall behöva dra fram sådana exempel. Etableringskontroll är ett instrument som är till för att tjäna samhället och skydda samhällsmedborgarna och bör därför införas. Vidare bör lagstiftningen om näringsförbud kraftigt skärpas. Som jag Nr 147 tidigare nämnde antog riksdagen, på regeringens förslag, förra året en lag om konkurskarantän. Denna lagstiftning är dock så pass svag att den definitivt inte tjänar det preventiva syfte som den avsåg att tjäna. Den är så svag att den nästan inte är tillämpbar i praktiken. Från vpk:s sida hävdade vi att det skulle inträda ett automatiskt näringsförbud vid upprepade konkurser. Det förslaget gick både borgare och socialdemokrater emot. Vi vill i detta sammanhang i långt större utsträckning än vad som f. n. är fallet kriminalisera också förberedelser till konkursbrottslighet. Ansvarsgenombrott för styrelseledamöter eller ägare i fåmansbolag bör också underlättas. Vi menar att här bör också frågan om en höjning av aktiekapitalet föras in. Genom en avsevärd höjning av aktiekapitalet skulle vissa sådana bolagsbildningar som nu återfinns i brottsregistren kunna elimineras. I början på 1970-talet fattade riksdagen beslut om en höjning av aktiekapitalet från 5 000 till 50 000 kr. I dag kan konstateras att detta är ett för lågt belopp. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår därför att minimibeloppet ytterligare höjs. I det förslaget instämmer också BRÅ i sitt remissvar med anledning av motionen. För att motsvara vad 50 000 kr. var 1973, då beslutet skulle börja gälla, borde minimibeloppet nu ligga på något över 100 000 kr. En nu vanlig karakterisering av ekonomisk brottslighet är att någon etablerar s.k. näringsverksamhet utan att anmäla denna för registrering. Härigenom underlåter han att anmäla sin skyldighet att betala mervärdeskatt och att inleverera s.k. B-skatt eller preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Naturligtvis betalar inte sedan denne näringsidkare vare sig moms, arbetsgivaravgifter eller andra upplupna skatter. På detta sätt skaffar han sig inte bara krediter på det allmännas bekostnad, utan han skaffar sig också konkurrensfördelar. När så skulderna vuxit rörelsen över huvudet eller senast när myndigheterna ”hunnit i kapp” är det dags att slå vantarna i bordet. Den störste fordringsägaren vid sådana konkurser är ofta staten. Men givetvis drabbas också de anställda vid dessa typer av brott. Ofta har, som jag tidigare sade, inte preliminärskatten levererats in, och detta kan för en anställd innebära att han drabbas dubbelt. Även de fackliga rättigheterna sätts åt sidan i dessa fall och också som regel de olika föreskrifterna i arbetsmiljölagen m.m. Denna typ av näringsverksamhet har enligt uppgift blivit alltmer avancerad. Inom vissa branscher byggs det upp hela koncerner av dylika företag. Det är därför nödvändigt att även på detta område skärpa registreringsskyldigheten men att framför allt straffsanktionera underlåtenhet att registrera verksamheten. I dag förekommer ingen som helst straffsanktion för den som inte registrerar sin verksamhet. Här bör också fackföreningen kunna spela en aktiv roll. Genom sin omfattande verksamhet är det oftast facket som har de bästa kunskaperna om denna typ av företag. I stället för att försämra paragrafen om fackets vetorätt vid entreprenader, som de borgerliga vill göra, måste denna vetorätt utökas. Även myndigheterna måste ges ökade resurser för att övervaka att skatt 13 inbetalas. Detta gäller inte minst kronofogdemyndigheterna. Enligt tillgängliga uppgifter är statens kvarskattekrav f. n. på ca 7 miljarder kronor. Huvudparten av dessa uteliggande miljarder, eller närmare bestämt 5,5 miljarder kronor, svarar endast 10 96 av gäldenärerna för. Det fordras alltså både en resursförstärkning och ett beslut om att inrikta verksamheten på just dessa 10 90 av gäldenärerna. Men detta har regeringen inte velat göra. Den har skyllt på det samhällsekonomiska läget och att detta inte medger en ökning av resurserna för skattekontroll. Detta är givetvis bara ett svepskäl. I verkligheten skulle en sådan satsning medföra att mer pengar kom in till statskassan än vad som gick ut i form av löner, omkostnader m.m. Den borgerliga ideologin har tydligen i stället satt stopp för att skapa en effektiv indrivning av de beslutade skatterna. Valutatransaktionerna är också en av de grenar som ligger inom den ekonomiska brottslighetens ram. Nu har vpk krävt skärpning av valutautförseln men också anfört att en samverkan måste till mellan olika myndigheter. Sekretesslagen har bl.a. genom sin senaste konstruktion satt ytterligare begränsningar för ett sådant nödvändigt samarbete. Samma sak gäller riksbankens möjligheter att genomföra rutinmässiga revisioner hos företag eller enskilda. Herr talman! Alltför många företag som inte fullföljer sina åligganden ges fortfarande entreprenaduppdrag åt kommuner, landsting och stat. Det finns kommuner som har börjat gripa sig an dessa mer eller mindre skumma entreprenörer, men borgerliga politiker förfasar sig även i det här sammanhanget och hävdar att detta är att göra ingrepp mot den s.k. fria företagsamheten, den fria konkurrensen. Denna liberala filosofi är för länge sedan passerad — inte genom samhälleliga ingrepp utan genom den koncentration av kapital som ägt rum i det kapitalistiska samhället. Storfinansen har genom företag och karteller långt tidigare satt stopp för denna s.k. fria konkurrens. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att en lagstiftning kommer till stånd som utestänger just den här typen av företag eller näringsidkare, som inte fullgör sina skyldigheter och inte heller kan komma i fråga när det gäller entreprenader åt samhället. Vi har tidigare behandlat frågan om skatteflyktsklausul. Det förslag som lades fram för regeringen 1975 från en arbetsgrupp har av den borgerliga regeringen inte bara förhalats utan också kraftigt urvattnats. När så riksdagen blev förelagd ett förslag till skatteflyktsklausul efter många års frågande efter densamma kom det att visa sig att det förslaget var ett slag i luften. Det förslag till lagstiftning mot skatteflykt som då förelades riksdagen innehöll inte, som vanliga propositioner och förslag på sådana här områden brukar göra, uppgift om vad som icke är tillåtet. I stället utformades propositionen på ett sådant sätt att den för s.k. skatteplanerande jurister och andra blev en uppslagsbok för hur man skall bete sig och göra kringgående transaktioner för att undvika att komma in under lagen om skatteflykt. Herr talman! Det finns många fler exempel som skulle kunna tas upp i den här debatten, men jag skall begränsa mig till vad jag nu har anfört. Jag vill med detta yrka bifall till de vpk-motioner som behandlas i betänkandet.